Fru talman! Patrik Jönsson har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att stärka tågpersonalens säkerhet ombord på tågen. En ökad trygghet för såväl anställda som resenärer i kollektivtrafiken är viktig för att öka attraktiviteten och möjliggöra ett ökat resande med kollektiva färdmedel. Vad gäller säkerheten och tryggheten för de anställda ombord på tågen är detta i första hand ett tydligt utpekat ansvar för arbetsgivaren. Regeringen har låtit utreda möjligheterna till ett enklare förfarande avseende kamerabevakning inom kollektivtrafiken, och ett antal förslag presenterades i utredningen som lämnade sitt slutbetänkande i februari 2019. Utredningens förslag bereds nu vidare inom Regeringskansliet. Under 2017 inrättades Nationella rådet för järnvägs och kollektivtrafikskydd som bedriver samverkan i säkerhetsfrågor på nationell nivå. I rådet medverkar myndigheter som Trafikverket, Transportstyrelsen och Polismyndigheten men även företrädare för branschen såsom Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Regioner, Svensk Kollektivtrafik, Trafikförvaltningen i Region Stockholm och Jernhusen. Inom ramen för det nationella rådet bedrivs ett strukturerat samarbete i säkerhets och skyddsfrågor.
Fru talman! God afton fru talman och infrastrukturministern! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Jag måste som tidigare järnvägsanställd säga att det gör ont i mig när jag läser att många av mina gamla kollegor far illa när de jobbar ombord på tågen. Seko, det fackförbund som jag själv fortfarande är medlem i, har genomfört en undersökning bland ca 3 000 lokförare och tågvärdar. Där framgår att hot och våld blir alltmer vanligt. Det är vardagsmat i dag, och för varje år som går tilltar det. Jag tänkte nämna några siffor från undersökningen. Hälften av de ombordanställda tågvärdarna har svarat att det förekommer hot minst någon gång varje vecka. 19 procent uppger att det sker varje dag eller nästan varje dag. Låt detta sjunka in! 20 procent svarar att det förekommer våld minst någon gång varje vecka. 5 procent uppger att det förekommer dagligen eller nästan dagligen. Dessutom uppger 16 procent av medlemmarna att det ofta förekommer sexuella trakasserier. Detta är helt sjuka siffror. Det är en kraftig ökning sedan den undersökning som gjordes för tio år sedan. Problemet med ensamarbete är också stort. Nästan var fjärde arbetar ensam dagligen eller nästan dagligen. Således har man ingen kollega som stöd om det uppstår en hotfull situation. Var och en som läser dessa siffror måste se att det är en helt orimlig arbetssituation. Under mitt tjugoåriga yrkesverksamma liv har jag inte hotats eller hamnat i en våldssituation. Jag arbetade ändå som stationsvärd under flera år på 90-talet. Då har man mycket kundkontakt och kommer i kontakt med försenade resenärer som är väldigt irriterade. Om det hade varit i dag hade jag sannolikt sett mig om efter ett annat jobb. Vad finns det för åtgärder? Ministerns svar innehåller inte något att yvas över. Ministern menar att samtal inom Nationella rådet för järnvägs och kollektivtrafikskydd samt stärkt kameraövervakning är tillräckligt. Jag delar inte den uppfattningen utan får mer en känsla av att regeringen försöker blunda för problemet. Seko lyfter fram flera förslag, av vilka jag håller med om mångt och mycket. Ett av förslagen är att förbjuda ensamarbete. Redan i dag kan arbetsgivaren besluta om att öka till minst dubbelbemanning. Men det är en konkurrensutsatt bransch, i synnerhet för den upphandlade lokala och regionala trafiken. Frågan om förbud för ensamarbete behöver lyftas upp. Kameraövervakning är verkligen viktigt och bra - absolut! Men redan i dag kameraövervakas många av tågen. Såklart skulle mer kameror på tågen men även på perronger och i väntsalar vara önskvärt för såväl resenärernas som tågpersonalens säkerhet. Det gör det också lättare att spåra upp och lagföra våldsamma personer. En åtgärd som Seko lyfter fram och den åtgärd som jag särskilt vill lyfta fram är tillträdesförbud för personer som har agerat hotfullt eller våldsamt mot ombordpersonal. Denna fråga verkar regeringen helt ha missat. Jag undrar därför vad ministern är villig att göra rent konkret för att få bukt med den ökade otryggheten inom kollektivtrafiken.
Fru talman! Tack, Patrik Jönsson, för engagemanget! Jag uppskattar det. Jag noterar att de förbättringar som har gjorts, inte minst när man på Öresundstågen stoppade ensamarbetet, har skett tack vare fackligt arbete från Sekos sida. Där är man djupt engagerade i frågan. Det visar på vikten av att vi har skyddsombudsverksamhet, ett starkt fackligt engagemang och inte minst regionala skyddsombud. Sverigedemokraterna har dessvärre haft uppfattningen att man ska försvaga skyddsverksamheten. Sverigedemokraterna har också tidigare stöttat besparingsförslag inom Arbetsmiljöinstitutet eller Arbetsmiljöverket. Vi tillför resurser, både för att öka möjligheten till kontroller av arbetsmiljön och för att se till att vi får bättre förutsättningar för skyddsverksamheten framöver. Det är inte minst viktigt i en tid då vi gör stora satsningar på järnvägstrafiken. Det är historiska investeringar. Nu kommer det nya tågvagnar. Då tycker jag att det är rimligt att ställa nya krav på säkerhetsutrustning och på kameraövervakning men också på en god arbetsmiljö för dem som jobbar inom järnvägstrafiken. Det kommer att vara helt avgörande om vi ska hitta personer som vill jobba i den starkt ökande järnvägstrafiken. Ingen ska tveka på regeringens engagemang här, vare sig det gäller de resurser vi ställer till förfogande för de ansvariga myndigheterna eller de förslag vi lägger fram för att få en bättre och tryggare arbetsmiljö. Jag är också övertygad om att branschen själv känner ett starkt engagemang och ansvar, precis som Seko gör. Seko lyfter fram flera bra förslag. En del av dem ligger dessvärre inte inom mitt ansvarsområde utan inom arbetsmarknadsministerns eller andra statsråds områden. Jag hoppas att Patrik Jönsson väljer att fullfölja diskussionen också där. Det är nämligen viktigt att vi flyttar fram positionerna för ett säkrare och tryggare arbetsliv. Det är oacceptabelt med de hot som ibland har riktats mot anställda inom tågen och kollektivtrafiken i stort. Därför är det viktigt att vi ger möjlighet till kameraövervakning men också att vi begränsar ensamarbetet och ser till att man har rätt utrustning och rätt utbildning för att kunna hantera svåra situationer. Det är en tuff utmaning; när det uppstår trafiksituationer eller förseningar måste man kunna känna sig trygg i sitt yrkesutövande och att man har kollegor att vända sig till. Jag kommer att vara angelägen om att följa utvecklingen och att se till att man har så goda förutsättningar som möjligt att utföra ett gott jobb nu när intresset för tågåkandet ökar. Som jag säger i svaret finns det både en rapport när det gäller kameraövervakning som regeringen nu bereder och andra trygghetsskapande åtgärder inom kollektivtrafiken. Nationella rådet för järnvägs och kollektivtrafikskydd arbetar också ständigt och återkommande med säkerhetsfrågorna. Det är viktigt. Jag tror att vi får arbeta gemensamt, genom att stärka de fackliga organisationernas möjlighet att ha skyddsombud och på det sättet kunna göra skyddsronder och öka tryggheten. Men vi ska också vara tydliga med arbetsgivarens ansvar så att de anställda känner trygghet. Jag tror att det sistnämnda är inte nog så viktigt att understryka. När man ser att det finns risk för ökat hot och våld mot de anställda måste arbetsgivaren ge de anställda goda förutsättningar för att kunna hantera situationer och känna sig trygga i sitt yrkesutövande. De ska dessutom ha rätt skyddsutrustning om det skulle behövas eller möjlighet till kamerabevakning.
Fru talman! Jag har först en rättelse. Vi sverigedemokrater har varit tydliga med att man inte ska utse skyddsombud efter partibok. De anställda ska få utse skyddsombud, och det ska inte vara de som har socialdemokratisk partibok. Det stämmer. Det tycker jag är en stärkt möjlighet för skyddsombuden. Fru talman! En tanke slår mig: Hur hade ministern agerat om 20 procent av de anställda på Regeringskansliet hade uppgett att det förekommer våld minst någon gång varje vecka och 16 procent av de anställda hade svarat att det ofta förekommer sexuella trakasserier? Jag tror inte att ministern hade suttit med armarna i kors och tyckt att det är onödigt med krafttag för att få bukt med problemet. Men det är den otryggheten som de som jobbar ombord på tågen möter. Jag har identifierat fem åtgärder som var och en kan stärka tryggheten inom kollektivtrafiken. Ordningsvakter ombord är kostsamt och är inte en statlig fråga. Men det fungerar väl. Jag vet att Region Skåne har det på vissa avgångar. Det hade de redan när jag satt i kollektivtrafiknämnden där. Det är dock inte hållbart att ha ordningsvakter på samtliga tåg och bussar. Det är alldeles för kostsamt. Kroppsburna kameror är absolut ett bra komplement. Det ger även möjlighet att fånga upp ljud vid hot. Det är en relativt billig åtgärd, men det är inte en statlig fråga. Jag vet att just kroppsburna kamerors vara eller icke-vara debatteras med Morgan Johansson. Det är en gråzon, men det finns inget förbud mot dem i alla fall. Jag är glad att herr minister i alla fall tycker att det är oacceptabelt med hot och våld. Men från statens sida kan vi besluta att ensamarbete inte ska vara tillåtet. Det är en viss skillnad på att uppmuntra till att inte ha det och att direkt förbjuda det. Vi kan besluta om skärpta straff för hot och våld mot tjänstemän som jobbar ombord på tågen. Även andra yrkesgrupper kan vara aktuella, men nu debatterar vi ombordpersonal. Vi har nyligen skärpt straffen för våld mot blåljuspersonal. Nu bör vi titta på andra yrkesgrupper. Här talar vi om en grupp som är extremt utsatt. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Jag tycker inte att ministern kommer med något konkret alls. Det absolut starkaste förslaget tycker jag är ett tillträdesskydd från våldsverkare inom kollektivtrafiken. Personer som hotat eller brukat våld mot ombordpersonal hör inte hemma ombord på tågen. Jag undrar verkligen om herr ministern vill anamma detta och kanske till och med presentera en utredning. Vi kommer att lämna in en motion om det. Men regeringen kan såklart lättare få bukt med detta genom exempelvis en proposition. Vi i Sverigedemokraterna menar att det måste fattas beslut om både skärpta straff och möjligheter att neka personer tillträde i kollektivtrafiken när de utgör en fara för personal och resenärer. Jag hoppas att regeringen ändrar sin inställning i frågan så att vi kan gå hand och hand mot en säkrare miljö ombord på tåg och bussar.
Fru talman! Jag delar helt och hållet utgångspunkten. Det ska vara tryggt och säkert för dem som jobbar inom kollektivtrafiken. Vi ska ha tydliga regler som talar om vad arbetsgivarens ansvar är så att vi kan begränsa ensamarbetet och se till att man har en trygg och säker arbetsmiljö. Som jag nämnde har vi en utredning som bland annat tar upp kameraövervakning och andra skyddsåtgärder. Jag tror att det är otroligt viktigt att man känner sig trygg. Regeringen är beredd att göra mer, och vi gör mer. Jag är lite fundersam över hur Patrik Jönsson och Sverigedemokraterna, som har ganska långtgående krav, ska kunna få igenom det tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Patrik Jönsson slåss ju för att Ulf Kristersson ska bli landets statsminister. Sverigedemokraterna har sagt att man vill ingå i ett underlag för en regering som består av sverigedemokrater eller i vart fall kristdemokrater och moderater. Jag noterar att detta engagemang inte finns där för vare sig skyddsverksamheten, arbetsmiljöverksamheten eller för den delen reglering av ensamarbete. Låt mig avslutningsvis säga något om huvudskyddsombud, skyddsombud och partibok. Det som sägs här stämmer inte, Patrik Jönsson. Det är inte partiboken som är avgörande, utan det är att medlemmarna ska välja dem som ska företräda deras skyddsintresse. Den uppfattningen delar inte Sverigedemokraterna, och det tycker jag är allvarligt. Jag tycker att medlemmarna ska få välja vem som ska säkra mitt skydd på min arbetsplats. Det gör jag genom mitt medlemskap i en facklig organisation. Detta vill Sverigedemokraterna frånträda. De vill se till att andra utser den som är ansvarig för skyddsverksamheten. Det vore en olycklig utveckling. Jag tycker att det är viktigt att jag som facklig medlem på en arbetsplats känner till den som ska företräda mina intressen. Även om man har bra samverkan mellan fackliga organisationer, anställda och arbetsgivare i Sverige med låg konfliktnivå och ofta samverkar på ett fantastiskt bra sätt ska man komma ihåg att det ibland finns väldigt tydliga intressekonflikter. Det gäller inte minst frågor som gäller trygghet, ensamarbete, hot och risker. Då är det viktigt att jag som medlem kan välja vem som ska företräda mig i skyddsfrågor. Detta säger jag inte bara som infrastrukturminister och socialdemokrat utan också som gammalt huvudskyddsombud inom industrin.
Fru talman! Infrastrukturministern hade här ett gyllene tillfälle att rikta sig till dem som är utsatta för hot och våld inom kollektivtrafiken, ofta Sekomedlemmar. Seko är ett fackförbund som alltid för Socialdemokraternas talan. Jag har Sekotidningen. Den är väldigt röd. Till dessa medlemmar skulle infrastrukturministern verkligen kunnat ha sagt att han brinner för dem och deras trygghet och att han har följande förslag som är jättebra. Infrastrukturministern valde dock att lägga största delen av tiden med att lägga en massa rökridåer och inte ta frågan på allvar. Jag tycker att det är sorgligt och att ministern nästan låtsas som om problemet inte finns. Att säga att det är oacceptabelt - ja, det kan man ju säga om sprängningar och annat. Man såg det inte komma. Men jag tycker att regeringen agerar tondövt. Jag skulle verkligen vilja veta: Är de åtgärder som finns i svaret det enda som regeringen har att komma med? Det handlar om kameraövervakning och det nationella rådet för järnvägs och kollektivtrafikskydd, som bedriver samverkan i säkerhetsfrågor. Det är ett råd som inte ens går att googla fram. Man kan inte få tag på det. Är detta de mest konkreta åtgärder som regeringen har att komma med tycker jag att det är väldigt sorgligt.
Fru talman! Tack återigen, Patrik Jönsson, för engagemanget! Det uppskattar jag verkligen. Jag uppfattar att Seko som facklig organisation ofta lyfter fram vilket bra arbete som socialdemokratin eller regeringen gör när det gäller att trygga deras medlemmars rättigheter och trygghet på arbetsmarknaden. Det finns goda skäl till det. Vi är både historiskt och i nutid de som driver skyddsverksamheten bäst, som ser till att tillföra resurser till Arbetsmiljöverket, som inte lägger ned Arbetslivsinstitutet och som inte vill ta bort medlemmarnas rätt att ha huvudskyddsombud eller välja sina skyddsombud. Sverigedemokraterna har inte stått på den sidan. De har valt att samarbeta med Moderaterna och Kristdemokraterna. De har i riksdagen valt att rusta ned skyddsverksamheten inom Arbetsmiljöverket. Det finns alltså skäl till att Sverigedemokraterna inte har haft ett så gott record när det gäller tryggheten för anställda inom till exempel tågtrafiken. Just därför uppskattar jag Patrik Jönssons engagemang. Jag tycker att det är viktigt. Jag tycker att det är viktigt att alla ser behovet av att öka tryggheten för anställda som jobbar inom kollektivtrafiken. Jag är beredd att som infrastrukturminister göra vad jag kan inom mitt ansvarsområde. Jag noterar också att ett antal av Patrik Jönssons frågor inte rör mitt ansvarsområde, utan i huvudsak kanske rör justitieministerns ansvarsområde när det gäller tillträdesförbud och liknande. Patrik Jönsson är varmt välkommen att ställa interpellationer till det ansvariga statsrådet för dessa frågor. Jag vill härmed tacka för engagemanget och för en bra diskussion i en viktig fråga för Sekos medlemmar och för oss i hela samhället.